Herr talman! Herr Johan Olsson har främst uppehållit sig vid reservatio nen II, och därför skall jag inte kommentera den särskilt, Jag ber endast att få instämma i hans yrkande om bifall till denna reservation. Reservationen I utmynnar i en begäran om sparavdrag för olika aktiviteter som människor utövar i syfte att spara. I stort sett är väl utskottet ense om att vårt expanderande samhälle kräver en allt större tillgång på kapital för att kunna tillgodose alla anspråk som ställs på vår produktionsapparat. Detta medför givetvis också att behovet av riskvilligt kapital ständigt ökar. Man kan naturligtvis diskutera under vilka former sparandet skall ske. Vi har ett tvångssparande till ATP som jag inte vill förringa och som får en allt större betydelse för vårt framåtskridande. Men därutöver har vi ett tvångssparande över både den statliga budgeten och de kommunala budgeterna som gör att den enskilda människan många gånger kommer i kläm. Nuvarande skattebestämmelser innebär att det allmänna tar mer och mer av den enskilda människans arbetsinkomst. Om denna enskilda människa skall kunna spara i nämnvärd utsträckning bör detta sparande premieras, därför att ett sådant sparande i dagens läge faktiskt mer eller mindre innebär en försakelse. Inom moderata samlingspartiet har vi den uppfattningen att valet i dessa viktiga frågor inte precis står mellan allmänt och enskilt sparande utan att vi måste ha båda i kombination. Men jag vill starkt understryka att vi har den uppfattningen att vi måste öka det enskilda sparandet och sprida ägandet så att fler och fler enskilda människor kan bli delaktiga av detta ägande. Fler och fler skall alltså bli delaktiga i produktionsmedlen och den avkastning som dessa kan ge. Våra förslag är framförda vid åtskilliga tillfällen, och ingen kan vara tveksam eller sväva i tvivelsmål därom. Men införandet av ett sådant sparsystem kräver en omläggning både av den ekonomiska po litiken och av skattepolitiken. Vi hävdar alltså att politiken måste utformas så att det ges tillfälle för den enskilda människan att genom sparande och därtill investeringar medverka i produktionen. Det är mot bakgrunden av denna vår principiella uppfattning som de förslag får ses som vi nu på nytt lagt fram för riksdagen. Det gäller förslag om bostadssparande, utbildningssparande, aktiesparande och kapitalavdrag på avkastning av egen rörelse och jordbruk samt allmänt målsparande. Vi menar att det är mycket väsentligt att människan kan få välja det sparmål som passar henne bäst. Jag vill understryka att de förslag som lagts fram egentligen är ganska blygsamma, men de är avsedda att utgöra en stimulans för sparandet, och jag tror att det är en injektion som i dag behövs och som kan bli till nytta för hela vårt samhälle, i synnerhet eftersom vi vet att det enskilda sparandet i dag befinner sig i en vågdal. Jag behöver endast peka på ungdomens sparande och på den minskade inlåningen i bankerna — främst affärsbankerna. Denna minskade inlåning har just i dessa dagar understrukits av bankinspektionen, som bestämt hävdar att sparandet under första kvartalet i år gått ned mycket väsentligt. Denna nedgång i sparandet är beklaglig, då vi är inne i en tid när hela vårt samhälle skriker efter ekonomiska resurser. Trots att här föreligger ett behov av ökat sparande vill majoriteten inte pröva de vägar som anvisats i våra motioner. Man frågar sig ibland varför den inte vill göra det. Troligen är det därför att det anses förskräckligt om någon med hög inkomst skulle komma på idén att utnyttja de föreslagna möjligheterna. Det glöms helt enkelt bort i detta sammanhang att de föreslagna sparformerna skulle bli till glädje för större delar av landets inkomsttagare, som dock befinner sig i lågoch mellaninkomstskikten. Slutligen vill jag framhålla att ett ökat sparande kommer att leda till en kapitalökning, som är nödvändig att få till stånd om näringslivet skall kunna utvecklas och utbyggas. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna I och II.

Herr talman! Det finns inte mycket nytt att tillägga i detta ärende utöver vad som sagts förra året och åren dessförinnan. De motioner som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 33 och som avstyrks har, som tidigare det gemensamt att de syftar till ett ökat sparande. Det är självklart att vi alla är överens med motionärerna om det önskvärda i att sparandet ökar. Det är t.o.m. mycket önskvärt att vi kan få till stånd ett sådant ökat sparande, både privat och kollektivt. Utskottsmajoriteten har emellertid i år liksom tidigare tagit avstånd från de beskattningsåtgärder reservanterna föreslår som stimulans för ett sådant sparande. Man vill ju genom skattelättnader stimulera exempelvis bostadssparande, och det är på den punkten som vi anser att man är inne på felaktiga vägar. Det är mycket möjligt att man skulle kunna redovisa ett ökat sparande på de konton och för de ändamål som här är aktuella. Men det är — och det har vi tidigare påtalat — tveksamt om man därigenom kan åstadkomma ett nämnvärt nysparande. Det kan lätt hända att det så att säga sparas redan förut sparade pengar, och då är inte särskilt mycket vunnet med en sådan åtgärd. Dessutom — och det är för mig mycket väsentligt — har den stora inkomsttagaren givetvis lättare att spara än den som har en liten inkomst. Därför innebär också motionärernas förslag att den som har en stor inkomst får — genom de här föreslagna avdragsmöjligheterna — en väsentligt större skatteminskning än vad låginkomsttagaren får, även om de teoretiskt sett skulle kunna spara lika mycket. Det är, menar vi, en felaktig väg att gå då man vill stimulera till ökat sparande. En dylik åtgärd, som innebär minskad skatt för både stat och kommun, får också den effekten att alla skattebetalare skattevägen måste kompensera vad det allmänna förlorar. I motion nr II: 414 föreslås en utredning om framför allt hushållssparande och olika möjligheter att stimulera ett sådant sparande. På den punkten har utskottsmajoriteten sagt att finansministern i årets remissdebatt meddelat att han har för avsikt att ta initiativ till en sådan utredning. Vi menar därför att motionärerna bör vara väl tillgodosedda och finner ingen anledning att tillstyrka motionen. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Det är kanske inte så mycket att tillägga. Positionerna är ju klara, liksom de har varit tidigare. Jag vill notera yttrandet av utskottets talesman att vi är överens om att det bör vara ett ökat sparande både enskilt och kollektivt. Men skall man få till stånd ett ökat sparande, måste man ju också försöka finna former som kan leda till detta mål, och därför är det angeläget med den utredning som begärs i reservationen II. Det är alldeles riktigt att det kan bli en progressionsutjämnande effekt vid ett sparande i bank med avdrag i beskattningen. Men man måste kanske finna sig i detta om man skall få en verklig spareffekt, för därmed vänder man sig till de grupper som man också vill nå. Vi kan inte bortse från att man måste sätta in stimulansen för ökat sparande just hos de grupper som har möjlighet att spara. Dessutom finns det korrektionsmöjligheter, som vi ju tilllämpar i andra avseenden när det gäller de högre inkomsttagarna. Jag tror att det finns anledning att ompröva dessa frågor. Den utredning som tidigare prövat olika stimulansformer tillsattes för tio år sedan och mycket har förändrats sedan dess. I en motion av herr Antonsson m.fl. i andra kammaren diskuteras också vissa former som inte skulle ha denna progressionsutjämnande effekt. Det föreligger alltså här flera förslag som det finns anledning att försöka utreda.

Herr talman! Jag har känt ett behov att blanda mig i denna debatt, även om klockan är mycket, därför att jag tycker att det finns anledning att ytterligare understryka allvaret i utvecklingen beträffande sparandet i vårt land. Jag kan naturligtvis inte förneka att det föreligger stor okunnighet och osäkerhet inte bara om själva sparandets omfattning — och då framför allt om hushållssparandets storlek — utan också om sparandets och sparmotivens samband med den samhällsekonomiska utvecklingen. Men mina egna slutsatser av våra bristfälliga kunskaper i det hänseendet är uppenbarligen rakt motsatta dem som regeringen och utskottsmajoriteten dragit. Jag menar att det borde vara ett självklart intresse för oss alla att, i den mån så är möjligt, få de invecklade sammanhangen klarlagda och dessutom skaffa oss ett betydligt bättre underlag än vad vi har i dag för direkta stimulerande insatser, insatser som hittillsvarande tendenser i sparandeutvecklingen kräver. Det borde inte föreligga några delade meningar om sparandets betydelse för kapitalbildningen och välståndsutvecklingen i landet. Vi borde alla vara medvetna om att sparandet i själva verket är dagens utsäde för morgondagens skördar. Om vi inte är beredda att avsätta en del av det som eljest skulle konsumeras till sparande för morgondagen, kan de långsiktiga konsekvenserna för samhällsekonomin bli mycket allvarligare än vad många människor i allmänhet föreställer sig. Hushållssparandets roll motsvarar såvitt jag förstår inte den gängse föreställningen att det närmast syftar till att skapa reserver åt den enskilde medborgaren för oförutsedda händelser — att med andra ord förstärka den sociala trygghet som alla i dag anser att det är samhällets primära funktion att svara för. I själva verket är hushållssparandet — som också understrukits för några månader sedan i en studie om kapitalbildning och finanspolitik av civilekonomen Torkel Backelin — ”av mycket väsentlig betydelse för finansiering av tillskotten till vårt realkapital, d.v.s. för den del av investeringarna som ej utgör ersättning eller underhåll av gammalt kapital”. Den analys av sparandet som konjunkturinstitutet verkställde inför årets finansplan — och som utförligt återges i utskottets betänkande är mot den bakgrunden särskilt intressant. Även om nivån för hushållssparandet — som konjunkturinstitutet även understryker — systematiskt underskattats och även om sparkvoten är för lågt angiven, är trenden i utvecklingen alldeles påtaglig. Med reservation för de felkällor som finns förhåller det sig uppenbarligen på det sättet att de svenska hushållen år 1969 sparade omkring 2,8 miljarder kronor, d. v. s. ungefär hälften av vad man sparade 1964, då beloppet var 5 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet diskuterar olika orsaker till denna utveckling, och utskottet har ju i sitt betänkande återgivit sin diskussion. Därför skall jag förbigå den här. Men vad utskottet inte återger — och det är kanske signifikativt — är konjunkturinstitutets påpekande att den marginella direkta skattekvoten för löntagare låg relativt stilla under första hälften av 1960-talet men att den därefter lyftes upp till en betydligt högre nivå. En förklaring till fallandet av sparkvoten skulle alltså kunna vara, menar konjunkturinstitutet, att skattekvotens höjning medfört ”en avgjord nivåsänkning för stegringstakten i hushållens reella disponibla inkomster under senare hälften av 1960-talet”. Genomsnittet för ökningstakten mellan 1960 och 1964 var ungefär dubbelt så högt som för 1965—1969. Både på kort och på lång sikt, menar konjunkturinstitutet, kan en sådan nedtrappning förväntas ”begränsa ökningstakten för sparandet mer än för konsumtionen”. Härav drar institutet den omvända slutsatsen att om bruttonationalproduktens ökningstakt kunde höjas skulle inte bara det absoluta sparandet utan även sparkvoten kunna öka allt under förutsättning av ”en oförändrad skattekvot”.

Det socialdemokratiska skatteförslaget innebär dessutom en högre skattekvot. Slutpunkten på den logiska linjen skulle alltså vara en ytterligare minskning av både det absoluta sparandet och sparkvoten med därav föranledda konsekvenser för tillväxttakten i vår ekonomi. På det sättet sluter man alltså den socialdemokratiska ”giftcirkeln”. Vad konjunkturinstitutet däremot inte redovisar i sin argumentation om anledningarna till det minskade sparandet och som borde ha varit med, det är den betydelse som den våldsamma inflationstakten under 1960-talet kan ha haft i detta sammanhang. Människor och sparare som har upplevt den snabba penningvärdeförsämringen under de senaste årtiondena blir av naturliga skäl mindre benägna att sätta in sina pengar på banken och mera benägna att anskaffa varaktiga konsumtionsvaror eller att höja konsumtionen för att därmed få valuta för pengarna innan dessa förlorar i värde. Att 1960 års krona i dag är värd 70 öre går inte att dölja för husmödrar eller konsumenter över huvud taget. En sådan försämring av pengarnas reella värde måste helt enkelt negativt påverka sparbenägenheten, därom råder knappast delade meningar. Om man frågar folk ute på gator och torg i dag, herr talman, brukar man få ett klart och nedslående besked: Det lönar sig inte att spara längre. Den svenska kronans förtroendekris är alltså en faktor som bör tas med i bedömningen när man diskuterar sparandet liksom också frågan om förtroendet för statsmakternas förmåga och vilja att föra en antiinflationistisk ekonomisk politik. Om jag på nytt anknyter till planeringschefen Hööks uttalande råder det i dag uppenbar oro bland de ekonomer, som försöker bedöma Sveriges utsikter om möjligheterna att bibehålla den tidigare tillväxttakten i ekonomin, trots att denna icke varit så hög som våra latenta resurser borde ha medgivit med en annan ekonomisk politik.

Vi behöver alltså inte bara stimulera till ökade arbetsinsatser utan också till en mer intensiv kapitalbildning genom sparande — det offentliga, i företagen och i hushållen. Det är här icke fråga om något antingen—eller, utan om ett både—och. Den som gör gällande att det offentliga sparandet genom ATP skulle kunna ersätta företagssparandet eller hushållssparandet är naturligtvis ute på villospår. I den mån analyser föreligger tyder dessa på att ATP-systemet i viss utsträckning kompenserat sjunkande företagssparande, däremot icke ens tillnärmelsevis motsvarat den tillgångsökning som samhället i dag kräver för att upprätthålla konkurrenskraften.

En kreditmarknad där pengarna förmedlas via ett flertal inbördes konkurrerande kre ditinstitut ger större möjlighet till variationer, till konkurrens och utveckling. Oavsett vilken uppfattning man må ha om ATP-sparandet är det emellertid obestridligt, att de enskilda hushållens sparinsatser därutöver är nödvändiga om vårt land skall kunna hålla jämn takt med utvecklingen. Det måste kunna krävas av de enskilda människorna, av konsumenterna, att de av årets skörd — jag åter kommer till bilden — avsätter en del som utsäde åt kommande år. Regeringspartiet har visat en anmärkningsvärd oförmåga och olust att analysera hithörande problem, väsentliga för den ekonomiska utvecklingen. Det är anmärkningsvärt inte minst därför att vissa oroande tendenser uppenbarligen kommer att ytterligare förstärkas under den närmaste framtiden. Allt tyder nämligen på att anspråken på den offentliga sektorn kommer att fortsätta, att de privata företagens självfinansieringsgrad kommer att minska, att skattetrycket kommer att öka och tillväxttakten att avta. Hur skall sparviljan och sparförmågan kunna stimuleras under denna process? Det är det problemet som våra höga herrar i kanslihuset och de som i kraft av sin majoritet beslutar här i riksdagen inte kan och inte har rätt att i längden skjuta ifrån sig. Det finns också i detta sammanhang anledning att peka på att ett ökat hushållssparande och därav föranledd minskad konsumtion får direkta finanspolitiska effekter, långt mera betydelsefulla för det ekonomiska klimatet än skattehöjningar av motsvarande storlek, som syftar till att till staten dra in köpkraft från de enskilda. Jag har en känsla av att detta samband — sparande kontra skattehöjningar — alltför sällan har observerats och debatterats. Sätter man in vårt sparande mot en internationell bakgrund kan man också konstatera att Sverige enligt OECD statistik från mitten av 1960-talet — under den period då vår sparkvot var betydligt högre än den är i dag — var det land av de jämförda OECD-länderna i vilket hushållen av sina disponibla inkomster avsatte den minsta andelen till sparande. Sverige låg alltså jumbo på resultatlistan. Jag har en känsla av att sparandet för socialdemokraterna har blivit mer en politisk än en ekonomisk fråga. Det är bl.a. därför det kollektiva sparandet fullt följdriktigt ansetts böra stimuleras, medan däremot satsningar i stort sett uteblivit då det gäller enskilt sparande. Finansminister Gunnar Strängs lilla bok om skatteförslaget, i vilket han presenterar vissa men tyvärr inte alla fakta om detta, karakteriseras bl.a. av en hyllning till de kollektiva insatserna. Och — säger han — att vår nuvarande skattepolitik skulle ödelägga arbetsvilja, sparande och framtidstro, det är ”en beskrivning långt utanför verklighetens gränser”. Vi skall inte föra en skattedebatt i dag. Men jag vill mot varandra ställa Gunnar Strängs påstående om skatterna och sparandet samt konjunkturinstitutets kyliga analys därav. Jag vill hellre apostrofera andra uttalanden som finansministern gjorde i boken, nämligen bl.a. att det måste ”vara realistiskt att räkna med en i förhållande till önskvärda investeringsbehov ofullständig kapitalbildning” och att ”behovet av industriell förnyelse kräver hyggliga chanser till kapitalbildning i alla dess former”. Tyvärr underlåter Gunnar Sträng att dra den riktiga slutsatsen av sina påståenden, nämligen att hushållssparandet måste uppmuntras och att det riskvilliga sparandet måste med olika medel stimuleras. Och här finns ju, som vi alla vet, plats för många initiativ för en uppfinningsrik finansminister. Då man från oppositionens sida vid nästan varje riksdag har understrukit angelägenheten av allmänna och konkreta sparstimulerande politiska åtgärder, har dessa avvisats bl.a. därför att skattefri avsättning av medel till sparkonton eller skattelättnader över huvud taget skulle innebära en inkomstoch progressionsutjämning som man säger sig inte kunna acceptera. Herr Johan Olsson har med rätta kritiserat denna argumentation. Man föredrar alltså att låta sparandet nedgå, därför att skattesystemets möjligheter att åstadkomma spareffekt eventuellt skulle kunna få till resultat att den allmänna fördelningspolitiska målsättningen måste tonas ned. Även i år upprepar bevillningsutskottet att det ”givetvis inte underskattat sparandets betydelse för samhällsekonomin” — ett praktfullt understatement — ”utan endast velat framhålla att sparandet i första hand bör främjas genom andra åtgärder än genom lättnader vid beskattningen”. Ja, herr talman, allt beror på hur hårt man trycker på orden ”i första hand”. Vi har efter de senaste årens erfarenheter verkligen inte särskilt stora förväntningar härvidlag. Det förefaller som om man på något sätt inom dagens socialdemokrati fortfarande ansluter sig till Ernst Wigforss” uppfattning att fattigdomen fördras med jämnmod om den delas av alla. Vi behöver, menar jag, angripa sparandets problem helt förutsättningslöst och utan den bundenhet som har kännetecknat socialdemokraternas hittillsvarande sätt att behandla sparandet. Vi måste kartlägga och analysera de faktorer som påverkar sparandet och föra en realistisk sparpolitik, som skall vara inriktad på att trygga den kapitalbildning i landet som vi behöver för att fullfölja den hittillsvarande välståndspolitiken. Vi behöver vidga vårt vetande om individernas och hushållens värderingar och beteenden i sparfrågor. Hur upplever exempelvis enskilda människor det ekonomiska händelseförloppet? Hur reagerar de inför konjunkturförändringar, inflation, förhandlingar på arbetsmarknaden, förändringar i skattetrycket, övergång från direkt till indirekt beskattning? Vilka känslomässiga reaktioner medför sådana företeel ser, och vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Hur påverkas exempelvis den enskildes konsumtion då han finansierar den med egna sparmedel eller då han använder upplånade medel eller utnyttjar konsumtionskrediter? Studier av sådana frågor skulle självfallet vara av värde för sparandet och möjligheterna att påverka konsumtionsbeteendet med <:ekonomiskt-politiska medel. Herr talman! Låt mig till sist än en gång understryka att kapitalbildning och sparande är så väsentliga element för vår framtida välståndsutveckling att det är ett klart samhällsintresse att skaffa sig fördjupade kunskaper om därmed sammanhängande problem. I avvaktan på sådana analyser är det betydelsefullt att alla de konkreta åtgärder som rimligen kan komma i fråga vidtas för att vända den nuvarande negativa trenden i vårt hushållssparande. Genom att stödja de två reservationerna vid bevillningsutskottets betänkande kan kammaren lämna sitt bidrag till en sådan konstruktiv politik.

Herr talman! Det är ett par punkter i herr Bohmans anförande som jag skul le vilja ha närmare besked om. Herr Bohman sade exempelvis om OECD rapporten i mitten av 1960-talet att Sverige låg i botten. Han nämnde försiktigtvis hushållssparandet. Ligger landets sparkvot som helhet också i botten jämfört med andra länders? Jag vill också fråga om den som herr Bohman sade mycket centralistiska användningen av ATP-fonderna. Kan herr Bohman kanske upplysa oss om hur ATP-fonderna egentligen används och vilka som i det enskilda fallet beslutar om vem som skall bli låntagare? är det en liten styrelse, eller kanaliseras besluten genom andra organ, exempelvis genom Industrikredit eller genom bankväsendet i övrigt? Förekommer det en stark centralistisk dirigering när det gäller tecknandet av bostadsobligationer, och är denna kapitalplacering felaktig? Om den inte är felaktig är kanske detta sparande lika angeläget som det sparande som sker hos hushållen.

Herr talman! Fortfarande är det problem jag tog upp olöst. Den totala sparkvoten är intressant. Herr Bohman säger att vi dag diskuterar hushållssparandet, men han struntar blankt i andra sparformer. Jag vill ha reda på det totala sparandet i vårt land i mitten av 1960-talet enligt OECD-rapporten i förhållande till sparandet i andra länder. Jag tycker nog att herr Bohman misstänkliggör dem som har att kanalisera ut medlen från ATP-fonderna. Det köps obligationer för ATP-medlen som används för bostadsbyggandet, och ATP medel placeras i ganska stor utsträckning i industrin. Jag frågor om inte de personer som förmedlar bostadskrediter är lika goda kreditförmedlare som de som sitter i styrelser för affärsbanker? Jag tycker inte att man bör misstänkliggöra dem. Herr Bohman säger att han inte ifrågasätter att de är bra människor. Men vad är herr Bohman då ute efter? Är de personer bättre som förmedlar krediter i kreditinstituten i övrigt än de personer som förmedlar de obligationer jag här nämnt?
Herr talman! Jag upprepar att den fråga vi nu diskuterar är hushållssparandets storlek. I debatten om detta sparandets storlek och om nedgången däri görs från socialdemokratiskt håll ofta, men naturligtvis inte alltid, gällande, att det inte gör så mycket om det enskilda sparandet i vårt land minskar, eftersom ATP-sparandet i motsvarande mån ökar. Nu visar de analyser som gjorts att ATP-sparandet i viss utsträckning möjligen kompenserat det minskade företagssparandet men långt ifrån bortfallet av hushållssparandet och att det långt ifrån motsvarar det behov av sparande som vi har i landet för att öka kapitalbildningen. Jag trodde — men på den punkten har jag tydligen fel — att herr Wärnberg var klart medveten om vilket stort behov av sparan de som föreligger utöver ATP-sparandet. Jag ställde mot varandra det enskilda sparandet och det kollektiva sparandet och gav uttryck åt min alldeles bestämda uppfattning att i valet mellan dessa båda sparformer det enskilda decentraliserade sparandet är att föredra. På socialdemokratiskt håll har man uppenbarligen den bestämda uppfattningen att det kollektiva sparandet är bättre. Att jag föredrar enskilt framför kollektivt sparande innebär självfallet inte att jag fördenskull menar att vi kan avstå från det ATP-sparande som sker, när vi nu en gång har infört detta system. Det ena slaget av sparpengar är lika bra som det andra — pengar luktar som bekant inte. Det sägs att vi i Sverige inte kan vara utan ATP-sparandet. Det må vara riktigt. Men hade vi inte haft ATP, hade sparandet måst taga sig andra vägar. Ett sådant konstaterande innebär inte ett ”misstänkliggörande” av de pengar som kommer från AP-fonderna och inte ett ”misstänkliggörande” av den prioritering för bostadsbyggandet som ges med AP-medlen.

Herr talman! Jag har ingalunda förringat betydelsen av sparandet. Kapitalbildningen är av vitalt intresse för ett land som vill fortsälta sin utveckling. Jag förringar inte heller betydelsen av hushållssparandet eller av något sparande över huvud taget. Vad jag vände mig mot i herr Bohmans anförande var att herr Bohman förringade betydelsen av allt annat sparande än hushållssparandet. När jag frågade efter vad rapporten säger om den totala sparkvoten, så trodde jag att herr Bohman hade rapporten med sig; ger man sig in på att tala om sparandet kan man ju inte utelämna något så väsentligt som vad allt sparande utöver hushållssparandet betyder. Jag har inte rapporten med mig. Den går jag verkligen inte och bär på mig. Jag visste inte att herr Bohman skulle referera till den. Om jag vetat det så hade jag tagit med den. Men rapporten visar nog att Sverige inte befinner sig i ett bottenläge — så mycket tror jag att jag kan säga, att Sverige inte ligger i botten när det gäller sparkvoten av bruttonationalprodukten. Om hushållssparandet kan få stor omfattning, så är det oerhört värdefullt, men vi skall inte förringa det andra sparandet. Det är bara det jag hela tiden har sagt. Herr Bohman gör sig skyldig till ett förringande av det andra sparandet, när han säger att han inte bryr sig om att ta reda på de övriga sparkvoterna, ty han tittar bara på siffrorna för hushållssparandet. Det är klart att om herr Bohmans förslag till skattesänkningar i alla lägen går igenom, så blir det ett större sparande. Om man inte behöver betala skatter och man sätter in pengarna på en sparbanksbok, så får man det inte sämre för det, men någon måste ju betala samhällets utgifter. Det går liksom inte att sätta de här två storheterna mot varandra, ty vi måste ha ett skattesystem som betalar de utgifter vi i stort sett är överens om. Men om vi inte tar ut några skatter, så är det klart att de som nu betalar stora skatter kan spara mera. Därom är vi fullständigt överens. Vad sedan det minskade hushållssparandet på senaste tiden beror på vågar jag inte ha någon bestämd uppfattning om. Det kan vara en tillfällig nedgång, men det kan också vara så att människorna har sagt sig att det i stället för sparande gäller att köpa och t.o.m. att låna så mycket pengar som möjligt och investera i fast egendom. Hur det förhåller sig vet jag inte, men detta är en intressant fråga. Och jag tror inte att regeringen nonchalerar sparandet utan att den har ögonen öppna för vad kapitalbildningen betyder för utvecklingen i ett land som vårt.
Herr talman! Jag vet inte hur länge vi skall fortsätta vår duett. Den har varit betydelsefull i ett hänseende. Herr Wärnberg har nämligen givit en klar deklaration om sitt sparintresse, och han har ju också sagt sig tala för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag tycker att det är värdefullt, ty det är alltför sällan, herr Wärnberg — jag understryker detta, annars skulle jag inte ha gått upp i debatten här i dag — som man från socialdemokratiskt håll vitsordar hur betydelsefull för vår framtid kapitalbildning via sparande i själva verket är. Efter att ha givit herr Wärnberg detta beröm vill jag kritisera honom för det sätt varpå han argumenterar. Det vi började att debattera här i dag var hushållssparandet och hushållskvoterna. Om jag då plockar med mig material från OECD rörande hushållskvoterna och lämnar en redovisning härför, angriper herr Wärnberg mig och säger sig vilja ha reda på den totala sparkvoten. Då förklarar jag att jag inte har tagit med mig sådana uppgifter, eftersom det inte var den saken vi skulle diskutera. Herr Wärnberg angriper mig då för detta. Jag frågar: Har herr Wärnberg själv material? Nej! Men om vi skulle plocka sådant material — nu gör jag mig skyldig till samma sak som herr Wärnberg, och gissar — då gissar jag, att det inte kommer att ge en särskilt tillfredsställande bild av den svenska sparkvoten. Det är möjligt att vi inte — som i fråga om hushållssparandet — kommer att ligga jumbo, men jämfört med andra länder kommer materialet inte att förete en bild som vi kan vara stolta över och som kan ge oss anledning att slå oss för vårt bröst. Jag skall inte säga att jag är övertygad om det, men jag gissar att så blir fallet. Det intressanta är utgångspunkten för min argumentation mot herr Wärnberg och hans partivänner; jag kritiserar er för bristande intresse för det enskilda sparandet. Det har vi kunnat konstatera år efter år här i riksdagen, och det är inte bara här i riksdagen som vi debatterat med våra meningsmotståndare utan även i andra sammanhang. Vad får man för svar när man framhåller det enskilda sparandets betydelse och hushållssparandets sjunkande kvot? Jo, att det kollektiva sparandet kompenserar de andra sparvägarna och att det kollektiva sparandet är bättre. Det är mot en sådan ensidig argumentation jag vänt mig. Jag försöker få balans och påvisa att det här inte gäller antingen — eller utan både — och. Vi måste stimulera till sparande. Jag upprepar vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att detta gäller det offentliga sparandet, företagssparandet och hushållssparandet. Sedan sköt jag särskilt in mig på hushållssparandet, därför att utvecklingen där konsekvent pekar nedåt. Att jag kom in på skattefrågan beror på att konjunkturinstitutet, som ju får förutsättas vara opolitiskt, gjort en analys som tyder på att marginalkvoten på skattesidan var en av de viktigaste orsakerna till att sparandet har nedgått. Jag tog inte upp skatterna som medel att tillföra staten inkomster utan bedömde skattepolitiken ur konjunktur politisk synvinkel och pekade på att konjunkturpolitiskt är stimulansåtgärder för sparandet bättre och effektivare än skattehöjningar. Den uppfattningen vidhåller jag. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen. kommunala fastighetsskatten eller i andra hand att sänka repartitionstalet till 1 procent;

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 34 utgör en fortsättning på det ämne som vi här i kammaren behandlade den 11 mars, nämligen villabeskattningen. Vi diskuterade då motioner som gällde grunderna för själva taxeringsförfarandet, närmast med sikte på 1970 års allmänna fastighetstaxering. Nu gäller det Kungl. Maj:ts proposition nr 49 med förslag till detaljändringar av den metod som tillämpas vid beskattningen för beräkning av inkomst av enoch tvåfamiljsfastigheter, den s.k. villaschablonen, föranledda av höjningen av taxeringsvärdena.

Reservanterna från moderata samlingspartiet har ansett att de föreslagna justeringarna av gränserna för intäktsberäkningen och höjningen av det extra avdraget är otillräckliga för att eliminera skatteeffekten av de höjda taxeringsvärdena. Enligt bilaga 1 till utskottets betänkande har den genomsnittliga nivåförändringen för villafastigheternas taxeringsvärden uppgått till 35,9 procent och för villafastigheter med ett taxeringsvärde av mindre än 100 000 kronor till 32 procent. Hur dessa genomsnitt beräknats har jag inte lyckats utröna. De förefaller ligga något i underkant med tanke på att de största höjningarna faller på tätregionerna, där det stora antalet villor ligger. Nivåförändringen skiftar emellertid väsentligt för olika delar av landet. Högst ligger den i Göteborgsområdet, där iaxeringsvärdena på villor under 100 000 kronor har stigit med inte mindre än 56 procent. För Malmöhus län har stegringen uppgått till i genomsnitt 43 procent och för vissa begärliga områden har den uppgått till inte mindre än 70 procent. I Stockholmsregionen har genomsnittet varit 49 procent. Om vi som exempel tar en villa som för närvarande är taxerad till 80 000 kronor och det nya taxeringsvärdet blir 120 000 kronor stiger den taxerade intäkten enligt schablonen från 1 600 till 2400 kronor. Det höjda extraavdraget är 300 kronor. Då blir alltså den reella höjningen inte större än 500 kronor. Vid motsvarande höjning från 100 000 till 150 000 kronor blir intäktshöjningen 700 kronor. En stegring från 150 000 till 225 000 kronor ger en intäktsökning på 1000 kronor. I fråga om fritidsvillorna, där extraavdraget inte är tillåtet, slår höjningarna av taxeringsvärdena fullt ut. Fri Utskottsmajoriteten säger sig inte dela uppfattningen att villaschablonen med de föreslagna justeringarna av intäktsberäkningarna skulle innebära en orättvisa mot villaägarna. Om innebörden av ordet orättvisa kan förvisso råda delade meningar, men höjningen av gränsen för inkomstberäkningen från 100 000 till 150 000 kronor medför ingen ändring av den omständigheten att inom gränsen höjningen av taxeringsvärdet slår fullt igenom. 2 procents höjning blir 2 procent. Det kommer man inte ifrån. Vid de närmast föregående allmänna fastighetstaxeringarna 1957 och 1965 vidtog statsmakterna åtgärder som helt eller i det närmaste helt eliminerade skatteeffekten av = taxeringsvärdenas stegring. 1957 sänktes repartitionstalet och procenttalet för inkomstberäkningen från 3 till 2,5 procent och 1965 skedde en motsvarande sänkning till 2 procent. Skattesituationen är i dag exakt densamma som vid dessa båda tillfällen. Identiskt samma justering av skattereglerna hade därför varit på sin plats. Det finns inget skäl till att en villaägare som en direkt följd av ett höjt taxeringsvärde skall åsamkas en stegring av sina boendekostnader, som inte står i rimlig proportion till den allmänna kostnadsutvecklingen. Det i villan nedlagda kapitalet, som avses ligga till grund för intäktsberäkningen, har inte blivit större genom att taxeringsvärdet stigit. Villaägaren har inte blivit rikare. Boendevärdet har inte stigit. Varför skall en villaägare, utöver den vanliga inkomstbeskattningen, punktbeskattas för det fiktiva höjda värde på villan som trollats fram av taxeringsnämnden på basis av det allmänna saluvärdets utveckling? Tillhopa blir det, om jag inte tar fel, 250 miljoner kronor som på delta sätt pressas ut av villaägarna som en extra lök på laxen i beskatt Villaägarna sitter fast i en snäv ekoram, klavbundna av amorteringar och räntor, kostnader för värme, reparationer och underhåll. Det finns inte något större utrymme för ökade speciella skatter på fastigheter. I reservation nr 1 har reservanterna fullt ut velat eliminera skatteeffekten av de nya taxeringsvärdena, i första hand genom att repartitionstalet och procenttalet sänks från 2 till 1,5 procent. Vi har vidare föreslagit en sänkning av procenttalet mellan 150 000 och 250 000 till 3 procent. Över 250 000 har vi bibehållit 8 procent. Reservanterna har slutligen ansett att villor äldre än 30 år är särskilt miss gynnade för närvarande. I regel är amorteringarna av lånen i det närmaste slutförda. Tvångssparandet har här varit kraftigt. Något ränteavdrag förekommer därför inte; i varje fall är det relativt litet. Reparationskontot är däremot högt och betungande för den enskilde. Vi har med tanke härpå föreslagit att ägare till sådana äldre villor skall vara berättigade till ett värdeminskningsavdrag på 2 procent på samma sätt som andra fastighetsägare. En sådan avdragsrätt skulle säkerligen vara mycket välkommen, inte minst för äldre personer, som har lagt ned sina besparingar i fastigheten. På grund av den dåliga ekonomin som villaägandet faktiskt numera erbjuder — det är dyrt att bo i villa — finner vi det rimligt att de äldre villaägarna skall få möjlighet att bo kvar i sina villor och inte diskri mineras av beskattningen. Jag vill vidare slå fast att det måste vara ett kardinalfel i taxeringssystemet, eftersom varje gång en allmän fastighetstaxering ägt rum nya skatteregler måste beslutas för att inte taxeringen skall leda till orimliga skattemässiga konsekvenser. Det är detta som ligger bakom vårt utredningskrav. Herr talman! Jag yrkar bifall till re servationen 1, a och b, i dessa olika avsnitt, där mitt namn står först. Jag ansluter mig också till yrkandet i reservation 3, med herr Tistad som första namn, om Översyn av schablonreglerna för villabeskattningen.

Herr talman! Folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet föreslår endast den ändringen i förslaget enligt propositionen, att det extra avdraget skall höjas med 400 kronor i stället för med 300 kronor. Av de tabeller som fogats till utskottets betänkande framgår att villor, radhus och kedjehus med taxeringsvärden under 100000 kronor preliminärt har upptaxerats med i genomsnitt 32 procent vid den allmänna fastighetstaxeringen. Utgår man från en sådan genomsnittlig uppräkning av taxeringsvärdena får endast villor, som nu har taxeringsvärde under 47 000 kronor, full kompensation för höjningen vid den statliga beskattningen, om avdraget höjs med 300 kronor, som föreslås i propositionen. Lägger man till en hundralapp på avdraget kommer alla villor, som nu har ett taxeringsvärde på högst 62 500 kronor, att bli helt kompenserade vid den statliga beskattningen. Vi anser att en sådan avvägning är riktigare än den som föreslås i propositionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2. Bakom reservation 3 står samtliga ledamöter från oppositionspartierna. I denna reservation begär vi en översyn av reglerna för schablonbeskattning av villor. När schablonmetoden infördes genom beslut vid 1953 års riksdag, betecknade den inte bara en välkommen förenkling av villabeskattningen. Den innebar också en helt ny syn på denna. Eftersom en villafastighet hade till huvudsakligt ändamål att tjäna som bostad åt ägaren, kunde den inte betrak tas som en förvärvskälla i egentlig me ning. Schablonregeln syftade i stället till att beskatta räntan på det kapital som ägaren hade nedlagt i fastigheten. Den tekniska konstruktionen av schablonen var i princip densamma som nu: en viss procent av fastighetens taxeringsvärde togs upp som intäkt, och därifrån drogs räntan på det i fastigheten nedlagda lånade kapitalet. Senare tillkom det särskilda avdraget på 200 kronor, om ägaren är mantalsskriven på fastigheten. Ursprungligen var det tänkt att intäktsprocenten skulle vara rörlig över längre perioder och anpassas till ränteläget. Den skulle alltså höjas när räntenivån steg. Vi vet alla att det inte har blivit så. Räntenivån har stigit kraftigt, men intäktsprocenten har sänkts från 3 till 2,5 och från 2,5 till 2. Sänkningarna var nödvändiga för att kompensera för höjningarna av taxeringsvärdena vid 1957 och 1965 års fastighetstaxeringar. Vid det första tillfället infördes dessutom det extra avdraget på 200 kronor. Det föreslås nu höjt — i samband med den tredje allmänna fastighetstaxeringen under den tid schablonen existerat. Vid 1966 års höstriksdag gjordes schablonregeln om. För villor med taxeringsvärden över 100 000 kronor höjdes intäktsprocenten till 4 respektive 8. I sammanhanget gjorde finansministern ett uttalande som visade att han åtminstone delvis övergivit den principiella syn som låg till grund, när schablonregeln infördes 1953. En del remissinstanser hade ansett, att den intäkt som beskattades borde motsvara hyresvärdet för villaägarens bostad i stället för räntan på det kapital som villan representerade. Finansministern uttalade med anledning härav i propositionen att intäktsprocenten — och han sade uttryckligen ifrån att det också gällde de skärpta procentsatserna för villor med högre taxeringsvärden — avvägs efter en skälighetsbedömning, där hänsyn tas till alla på frågan inverkande faktorer. Någon klar princip ger detta uttalande minst av allt uttryck för. Denna kortfattade rekapitulation av schablonens historia belyser, tycker jag, behovet av att man sätter sig ner och tänker efter om man kan hitta någon ny, helst lika enkel men bättre fungerande metod för taxering av enoch tvåfamiljsfastigheter. Jag ber, herr talman, att med detta också få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! De båda föregående talarna har varit föredömligt korta, och jag skall försöka att vara lika kortfattad, i synnerhet som man redogjort för de grunder som nu gäller för villataxering. Jag har i livligt minne när schablonregeln infördes, och vad man än säger om dess verkningar måste det nog erkännas, att den medfört en betydande förenkling av beskattningsreglerna när det gäller villor. Dessförinnan var det ju ett ständigt bekymmer både för myndigheter och enskilda, hur man skulle få en någorlunda rättvis taxering till stånd. Nu går det lättare i detta avseende. När man påstår att villaägarna är illa behandlade, har jag svårt att instämma. Alia vet att det finns åtskilliga personer som påstår det rakt motsatta, nämligen att villaägarna är särskilt favoriserade med högst betydande belopp i förhållande till dem som bor i andra bostadshus, och man anför då gärna som exempel dem som bara är hyresgäster. De får inga speciella avdrag och förmåner, men det får villaägarna. Men vi kan bortse från den tvisten och säga att om man syftar till en beskattning av det i fastigheten nedlagda kapitalet, så är det rätt naturligt att man i tider med förändrat penningvärde vid taxeringarna vart femte år också måste ändra reglerna. Om vi kunde finna en metod så att vi kunde slippa denna process, vore det idealiskt, men det är nog svårt att hitta denna förnämliga karamell. Reservanterna i moderala samlingspartiet säger alt här inte skapas några nya reella värden, därför att man fått högre taxeringsvärden. Nej, naturligtvis, men det blir heller inte lika svärt att betala skatterna som påförs fastigheten, om vi har fått ett försämrat penningvärde, ty då har ju inkomsterna också följt med. Detta är alltså i och för sig inte något argument. Vad man bör beakta när man talar om penningvärdeförsämring är emellertid att en villaägare har en viss real säkerhet i sin fastighet, och han får på ett helt annat sätt än den som är t.ex. banksparare garanti för sina pengar. Jag tror därför inte att man med dessa metoder kan bevisa att vi far särskilt hårt fram mot villaägarna, utan det är fortfarande en favör att kunna lägga ned pengar i en villa. I synnerhet gäller detta när det är fråga om höga ränteersättningar, ty då blir ju inkomsten på kapitalet högre och därmed också skatterna. Det går alltså att se denna sak från åtskilliga synpunkter. Vi har i utskottet inte kunnat enas i denna fråga och det har därför blivit en majoritet av reservanter. Jag hemställer om bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag ger bevillningsutskottets ordförande rätt däri att när villaschablonen kom till stånd innebar den en betydande förenkling vid taxeringsförfarandet. Men utvecklingen har egentligen spolierat detta system. I motsats till ordföranden i bevillningsutskottet tror jag att det finns en sådan karamell som han talar om, och som skulle hjälpa oss att finna en ny, förbättrad schablon. Man kan t.ex. tänka sig att vid varje taxeringstillfälle vart femte år mera ta hänsyn till själva boendevärdet. Man skall ju göra så enligt reglerna, men det har kommit något i bakgrunden. Herr talman! Jag medger att en obligatorisk förräntning på två procent kan tyckas vara en relativt blygsam utdelning på det egna villakapitalet. Jag ger herr Ericsson i Kinna rätt häri. Men vid bedömandet av skäligheten härvidlag bör man hålla i minnet att utdelningen måste beräknas på det mer eller mindre fiktiva kapitalet, delvis ett uppblåst kapital, och härigenom blir beskattningen betydligt hårdare än vad denna tvåprocentsregel ger vid handen. Själva kapitalvärdet mobiliseras först vid en eventuell försäljning. Det finns de som påstår att villaägarna favoriseras vid beskattningen. Jag vill inte göra gällande att så är fallet, men jag medger att när det gäller bostadsrättsföreningarna borde det finnas en större uniformitet. För närvarande pågår en utredning om hur ränteavdrag skall kunna medges även för bostadsrättshavare. Låt oss göra en jämförelse med beskattningen av insatserna i bostadsrättsföreningarna. Som förmögenhet beskattas endast själva insatskontot, innefattande insatsen plus amorteringar och reell standardförbättring. Däremot beskattas inte det mer eller mindre officiella överpris som faktiskt rekommenderas av bostadsrättsföreningarnas styrelser vid försäljning. Det är ett överpris som anknyter till penningvärdeförsämringen. Jag menar att taxeringsvärdet på sitt sätt motsvarar detta officiella överpris, men i motsats till taxeringsvärdet beskattas det inte.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på några räkneexempel eller över huvud taget diskutera frågan om vad resultatet blir enligt det ena eller andra av de förslag till beskattning som här föreligger. Har man fått en smäll på ett eller annat tusental kronor bara på den här villaposten så kan det göra detsamma om det i sammanhanget blir en hundralapp mer eller mindre. Jag vill framföra några synpunkter på frågan om villorna och villabeskattningen av litet mer mänsklig natur. Det som uppkallade mig till talarstolen var när herr Ericsson i Kinna talade om favören av att få lägga ner pengar i villor. Herr Gösta Jacobsson tog upp en viss typ av villor till särskild behandling, nämligen äldre villor, och det är just om dessa jag skulle vilja säga ett par ord. Jag ämnar inte tala om hur många kronor det blir i skatt för den ena eller andra villan, utan om i vilken position människor kan befinna sig i förhållande till denna typ av bostäder. Vi kan vara ganska överens om en sak, nämligen att de allra flesta större villor kommer i människors ägo genom arv. Det antal villor som verkligen köps av unga människor därför att de tycker att det är roligt eller bra att bo i dem är i själva verket ganska litet. En del människor tycker måhända att det är underbart att få en villa genom arv. Den fördel som kanske kan ligga i att denna också utgör ett kapitalvärde skall vägas mot det förhållandet att de människor som har fått ärva dem inte har något fritt val. De har att ta emot arvet från föregående generation eller också kan de bjuda ut det på marknaden för att bli av med det och själva ställa sig i bostadskön. Det är som alla vet inte alla gånger så lustigt. En erfarenhet är att den äldre generationen byggde stora villor. Nutidens människor bygger ”små lådor” och krypin i vilka de vill bo. Också tomterna är små. Här gäller frågan stora hus och stora tomter. Därav följer att de blir tungarbetade. Inte minst blir det tungt för husmor att arbeta i hemmet och sköta huset. Det blir tungt att sköta ett stort hus och en stor tomt. Det är mycket arbete med sådana. De stora husen blir framför allt dyra att reparera och underhålla. Att det föreligger betydande risker för förslumning i fråga om en hel del av denna typ av villor skall man inte förneka. Om man går in och tittar i de äldre villorna finner man att de boendes förmåga och möjligheter att underhålla dem i många fall har varit mycket begränsade. Om man skall tapetsera ett bostadsrum är det inte helt oväsentligt huruvida man har ait röra sig med ett rum på tio kvadratmeter — vilket är en vanlig typ av rum för en person i moderna villor — eller med ett rum med den dubbla storleken 20 kvadratmeter, vilket är vanligt i äldre villor. I det sistnämnda fallet måste vederbörande alltid räkna med att om han efter tio—tolv år skall göra en reparation kostar det dubbelt så mycket för vad som egentligen är samma sak som rum betraktat. Man kan inte heller komma ifrån att det är mycket besvärligt att skaffa kontanter för att betala underhåll och reparation av gamla villor. Det är svårt att få låna — i många fall kan det rent av vara omöjligt — när det gäller villor, till och med om de rent av skulle vara gravationsfria. Det är alltså likviditetsproblem förenat med detta. Nu säger herr John Ericsson: Ja, men inkomsterna stiger ju så att de människor som bor i dessa villor också får möjligheter att med sina större löner klara detta. Jag tror inte att herr Ericsson i Kinna är riktigt underkunnig om vilka problem det kan vara fråga om. Av den anledningen tycker jag att det finns skäl för det förslag som herr Gösta Jacobsson har talat för, nämligen att man borde ta litet hänsyn även till de äldre villorna. Om man skall dra gränsen vid villor som är 30 år kan alltid diskuteras. Skälen för detta förslag är av en något annan natur än de som består i att räkna ut hur många kronor som skall falla på den ena och den andra villan utan att se det ur en något vidare synvinkel, där människorna inte är fullt så fria i sitt val som bevillningsutskottets ärade ordförande tror. Det är inte utan att jag tycker att det finns ett drag av brutalitet i den villabeskattning som vi här i landet är utsatta för, om vi råkar tillhöra de grup per som måste ta hand om vad den äldre generationen har efterlämnat. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Jag vill meddela att jag har för avsikt att fortsätta dagens plenum till dess samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats. Under denna förutsättning skulle fredagens arbetsplenum kunna inställas. I stället hålles allenast bordläggningsplenum kl. 14.00.

Herr talman! Semesterlagen har ju till syfte att garantera arbetstagarna betald ledighet från arbete så att vederbörande utan inkomstbortfall kan ta semester och få vila och rekreation, något som väl behövs i vår urbaniserade värld. En självklar sak är att denna semesterrätt bör tillkomma alla som är arbetstagare, oberoende av hur arbetet är förlagt eller hur omfattande det är. Det är något som utskottsmajoriteten dock inte vill vara med om. För att få rätt till semester måste man nu arbeta minst 8 dagar under en kalendermånad hos en och samma arbetsgivare, Arbetar man 15 dagar får man två dagars semester. Vid fjolårets behandling av denna fråga framhöll utskottet att detta system i och för sig medförde vissa tröskeleffekter. För åtminstone vissa kate gorier korttidsoch deltidsarbetande kunde det, ansåg utskottet, vara befogat med bättre semesterförmåner än lagen direkt föreskriver. Det är tacknämligt att man erkände detta. Man ville dock inte göra något åt saken utan hänvisade till arbetsmarknadens parter. Så gör man också i årets utlåtande. Skall man tolka detta utlåtande så att utskottsmajoriteten anser problemet så obetydligt att man inte bryr sig om det, eller skall det tolkas så att arbetsmarknadens parter verkligen skall klara semesterfrågorna genom avtal. Det är dock klart att man när det gäller semesterförmånerna har valt att gå fram lagstiftningsvägen. Lagstiftningen bör då givetvis vara så allmängiltig och så rättvis som möjligt. Men i sin nuvarande utformning är lagen direkt orättvis mot många arbetstagare på grund av bestämmelsen om viss arbetad tid per kalendermånad. Jag vill bara erinra om vad som sägs i motionerna om en anställd som har arbetat 40 timmar under en kalendermånad. Om han arbetar fem timmar per dag under åtta dagar får han rätt till semester. Om han däremot arbetar åtta timmar per dag under fem dagar har han ingen rätt till semester. Det måste väl vara principiellt fel att lika lång arbetstid till och med inom samma månad i ena fallet ger semesterrätt men inte i det andra. Om en anställd arbetar exempelvis 14 dagar i följd kring ett månadsskifte med sju dagar i varje månad har han ingen semesterrätt. Men skulle arbetet ha pågått endast åtta dagar i ena månaden, alltså sex dagar kortare tid, så får han semester för den tiden. Den som arbetar i hemarbete hos flera familjer, exempelvis en dag i veckan hos varje familj men hos fem familjer — alltså fem dagar i veckan — får ingen semesterrätt även om arbetstiden skulle vara åtta timmar per dag. En sådan person kan ha full årsarbetstid utan att få semesterrätt. Sådana orimligheter borde väl rättas till, men det vill inte utskottsmajoriteten utan hänvisar till arbetsmarknadens parter. Denna orättvisa riktar sig mot ett stort antal människor i detta land. Vi har ju 800 000 personer i vårt land som arbetar på deltid, och det är säkert många av dem som inte har semesterrätt. Antalet ökar vidare för varje år. Största delen av dem är kvinnor som tar arbete vid sidan om skötseln av hem och barn. Det är angeläget att deras arbetsinsatser tas till vara, inte minst nu, när det är brist på arbetskraft i stora delar av vårt land. Från samma synpunkt är det också angeläget att antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökar, då det är här som vi har den praktiskt taget enda outnyttjade reserv som finns på <arbetskraftsområdet. Många kvinnor vill delta i yrkesarbete, men de vill först känna sig för och pröva sig fram för att se vad de orkar med och vad arbetet kräver av dem. Här utgör deltidseller korttidsarbete en utmärkt möjlighet att få pröva på vad man ger sig in i och samla erfarenheter från arbetslivet, som sedan i många fall leder till heltidsanställning. För många kvinnor med små barn ger korttidsarbete också goda möjligheter att hålla kontakt med sitt tidigare yrke, vilket säkert kan vara till stor nytta för framtiden, t.ex. när barnen blir större och kvinnorna kan ägna sig åt heltidsarbete. Det är också så att arbetsmarknaden i allt större omfattning behöver korttidsoch deltidsarbetande, inte minst inom servicearbeten av olika slag. Vi reservanter anser att tiden är inne att verkligen med kraft ta sig an och tillförsäkra dessa anställda semesterrätt, som i princip ger dem i största möjliga omfattning likartade semestermöjligheter som för heltidsanställda. Detta kan ske exempelvis genom att utge ersättning av samma karaktär som beträffande den särskilda semesterlönen, där man helt enkelt får 9 procent på intjänad lön såsom särskild semes terlön. Andra lösningar är givetvis möjliga. Kungl. Maj:t bör därför få i uppdrag att utreda frågan och lägga fram förslag i den här riktningen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.
Herr talman! En motion av samma innehåll som den nu föreliggande var föremål för höstriksdagens behandling i fjol, och det har inte tillkommit någonting nytt sedan dess. Herr Österdahl säger att vissa personer har deltidsoch korttidsarbete, men det är väl inte många som arbetar så kort tid som åtta dagar per månad; det blir två dagar per vecka. Men det är klart att det finns även sådana fall. Nu var semesterlagen föremål för revision år 1963 och förbättrades då avsevärt. Det var då vi fick bestämmelsen om en karens på åtta dagar för rätt till en semesterdag. Om det inte föreligger kontrollerad arbetstid, kan enligt de flesta avtal i stället utgå semesterlön. Som herr Österdahl sade är semesterlagen till för att skapa möjligheter till vila och rekreation. Om arbetstiden är så kort som två dagar i veckan, föreligger ju inte samma behov av vila och rekreation, såvida man inte har ett extra arbete vid sidan av det ordinarie. Sådana fall förekommer ju också, t.ex. biografmaskinister eller andra som arbetar någon kväll i veckan. Dessa personer har emellertid i regel också ett ordinarie arbete och är därigenom tillförsäkrade rätt till semester. Denna fråga kan inte anses vara av så stor betydelse att det är berättigat att kräva en översyn av semesterlagen, utan det bör ankomma på vederbörande fackförbund att ta upp frågan. Lagen är som sagt en minimilag, och det finns åtskilliga som har större förmåner än lagen föreskriver. Jag ber att med detta korta anförande få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! I motionerna 1: 508 och 11: 586 hemställer vi att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om förslag till utformning av en allmän tandvårdsförsäkring att skyndsamt föreläggas riksdagen. Det är främst det sistnämnda jag särskilt vill trycka på — att frågan behandlas skyndsamt. 1961 års sjukförsäkringsutredning framlade 1965 ett delbetänkande och föreslog införande av en allmän tandvårdsförsäkring som skulle genomföras från och med 1968. Regeringen tillsatte emellertid i stället en ny utredning, 1967 års folktandvårdsutredning, och denna har nu i år lagt fram sitt slutbetänkande. I direktiven för utredningen framhölls som angeläget att bereda den enskilde en god tandvård till överkomligt pris. Vi har i motionerna också framhållit liknande synpunkter. Där sägs sålunda bl.a. följande: ”De allra flesta människor i vårt land har på grund av tandsjukdomarnas utbredning så gott som årligen behov av tandläkarvård. Av 1961 års sjukvårdsförsäkringsutredning verkställda undersökningar visar att detta regelbundet återkommande vårdbehov i fråga om stora delar av befolkningen ej är tillfredsställt i den omfattning som krävs för att vidmakthålla en god tandstatus. Utredningen konstaterade att regelbundet återkommande tandläkarvård efterfrågas av uppskattningsvis endast hälften av de vuxna som kan anses vara i behov av sådan vård. Många efterfrågar över huvud taget ej tandläkarvård eller gör det blott vid akuta besvär eller eljest sporadiskt. Detta otillfredsställda vårdbehov är främst framträdande hos lägre inkomsttagare. Orsaken är helt naturligt att kostnaderna för en rationellt genomförd tandläkarvård har en hämmande effekt.” Vi påpekar också att resekostnadsersättning bör utgå på samma sätt som inom sjukförsäkringen. Även tandläkarna och deras organ tar upp angelägenhetsfrågorna på detta område till debatt. Man menar även på tandläkarhåll att det är fel att bara en del av den vuxna befolkningen subventioneras via folktandvården. Man uttalar som sin mening att samhällets omvårdnad genom en tandvårdsförsäkring ekonomiskt skulle underlätta tandvården för alla, oavsett inom vilken tandvårdssektor vården lämnas. I riksdagen har vid olika tillfällen gjorts framstötar om utvidgning av ersättningsmöjligheterna vid tandvård men utan något egentligt resultat. Andra lagutskottet hade frågan uppe till behandling 1968 och har i sitt utlåtande nr 10 framhållit, att utskottet finner det angeläget att förbättra möjligheterna för den enskilde att erhålla god tandvård till rimliga kostnader.

jordbrukspolitiken tandvårdsförsäkring. Den frågan skulle tas upp när folktandvårdsutredningens betänkande förelåg. Nu föreligger, som jag nämnde, betänkandet. Jag vill då endast kraftigt understryka vikten av att utredningen av formerna för försäkringen sker skyndsamt, så att förslag om en allmän tandvårdsförsäkring inklusive resekostnadsersättning kan föreläggas riksdagen snarast möjligt. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I det knippe av motioner som behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 13 finns det en motion där jag är med bland undertecknarna — nr 945 i denna kammare och nr 1086 i andra kammaren. Denna motion har tagit sikte på väsentliga ting och går litet längre än övriga motioner i ett par sammanhang. Motionen sysslar inledningsvis med de förhållanden som nyss påtalades av herr Eskilsson, nämligen de rationaliseringsåtgärder som pågår och de vita fläckar där inget jordbruk bör uppmuntras. Vi menar att de i alltför hög grad breder ut sig på kartorna. Vi tycker det är märkvärdigt att ett sådant förhållande kan tolereras i en värld, där stora delar av befolkningen svälter.

Man bortser enligt min uppfattning också från att jordbruksbefolkningen i hög grad är avnämare av industriprodukter. Minskar man köpkraften i jordbruket så minskar också möjligheten att köpa dyra maskiner. Jag har i min hemtrakt ett påtagligt exempel på detta, nämligen Överums bruk som är känt för sin tillverkning av jordbruksmaskiner och som efter det dåliga skördeåret i fjol haft betydande känningar i fråga om brist på försäljningsmöjligheter. Vi anser också att det från beredskapssynpunkt finns anledning att ifrågasätta om 1967 års jordbruksbeslut var så välbetänkt. Bland annat påpekar vi evakueringsmöjligheterna sådana de skisseras i civilförsvarets stolta evakueringsplaner. Vi tror inte att de blir mycket värda om storstadsmänniskorna vid en utrymning kommer till ett öde och övergivet land. Miljövårdssynpunkterna har tidigare här berörts av herr Eskilsson, och vi har också tagit upp de frågorna. Vi vill vidare framhålla att det från konsumenternas synpunkt sannolikt är mycket angeläget att vi i detta land inte blir beroende av en livsmedelsimport. Som ett exempel på hur det kan gå framhåller vi de nuvarande prisförhållandena på potatismarknaden. Slutligen skisserar vi i vår motion i all enkelhet upp en ny jordbrukspolitisk målsättning i syfte att minska avflyttningstakten från jordbruket, underlätta miljöoch landskapsvården och säkra konsumenternas behov av livsmedel till rimliga priser.

Utöver vad jag nu anfört direkt ur motionen vill jag säga ytterligare ett par saker. En liten detalj i detta sammanhang är den inhemska sockerproduktionen. Det har bl.a. i Kalmar län och på Gotland uttalats bekymmer för upprätthållandet av den sockerbetsodling som är en väsentlig del av produktionen i de bägge länen. Vi tror att det skulle vara illa om sockerbruken på Öland och på Gotland skulle behöva läggas ned. Jag vill också peka på den betydande rationaliseringsfaktor som ett upprätthållande i görligaste mån av jordbruk Ang. jordbrukspolitiken av varierande storlek — alltså även mindre jordbruk — utgör. Slutligen vill jag än en gång understryka betydelsen från naturvårdssynpunkt av att jordbruket upprätthålls. Jag ber, herr talman, att med detta korta anförande som bakgrund få yrka bifall till motionerna I:945 och II: 1086, innebärande omprövning av den jordbrukspolitiska målsättningen. I övrigt instämmer jag i det yrkande om bifall till reservationen som förut framställts.

Herr talman! Man kan väl säga att den långa rad av motioner som behandlas i anslutning till jordbruksutskottets utlåtande nr 13 är variationer på samma tema. De innebär samtliga en kritik av den nuvarande jordbrukspolitiken. Jag vill med utgångspunkt i motionerna I:919 och II:604, som omspänner hela problemkomplexet, göra några reflexioner och erinringar. När man gör erinringar på jordbrukspolitikens område möts man, här som på många andra punkter, tyvärr av den ofelbarhetens attityd som blivit mer och mer vanlig bland socialdemokraterna. Man säger: Vad som är rätt och riktigt kan här över huvud taget inte ifrågasättas. Vi har ju en gång beslutat, och då finns det inte någon anledning att diskutera dessa frågor. Det händer vidare inte så sällan att t.o.m. rätt framstående socialdemokratiska politiker — även jordbrukspolitiker — vill göra gällande att det jordbruksbeslut som riksdagen fattade 1967 skedde i enighetens tecken och att hela riksdagen stod bakom beslutet. Jag är angelägen om att betona att någon enighet om jordbrukspolitiken varken fanns i 1960 års jordbruksutredning eller 1967 års riksdagsbeslut. Det förelåg reservationer på ett flertal väsentliga punkter, och de motioner som nu föreligger utgör i stort sett en uppföljning av de nämnda reservationerna. De stora frågor, om vilka delade meningar rått, har för det första gällt var självförsörjningsgraden skall ligga. För det andra har de gällt rationaliseringspolitiken, dess inriktning och målsättning. Man kan vidare anföra frågan om kombinationen jord—skog och frågan om deltidsjordbruk. Även frågan om en helhetssyn beträffande jordbrukspolitiken har här aktualiserats.

Som herr Svanström här nämnde har denna beredskap planlagts med hänsyn till möjligheterna att kunna evakuera befolkningen. Också därvidlag betyder ett jordbruk spritt över hela landet oerhört mycket. Allt detta är delavsnitt, men helt naturligt griper avsnitten in i varandra och bildar ett helt problemkomplex. I rationaliseringspolitiken, som betraktas som en viktig ingrediens i 1967 års jordbrukspolitik, utgör det en orimlig balansakt att effektivisera det svenska jordbruket om det skall ske inom en totalt minskad produktionsvolym. Det är lika omöjligt att klara en lokalisering av jordbruket till olika delar av detta land inom ramen för en totalt sett minskad produktionsvolym. I det sammanhanget vill jag särskilt nämna Norrland, som ju brukar vara en känslig landsända att nämna i detta sammanhang. För alla som sysslar med jordbrukspolitik bör det inte vara någon hemlighet att jordbruket i Norrland är i fara om vi totalt sett skall banta ned jordbruksproduktionen. Om jordbruket bantas ned minskas också i motsvarande grad våra möjligheter att klara naturoch miljövården. När vi år 1967 diskuterade en 80 procentig självförsörjningsgrad som målsättning, var det under vissa förutsättningar. Man angav vissa saker som väsentliga. Närmast var det de vinster vi skulle göra genom att överföra resurser till andra verksamhetsområden. Vidare pekade man på de vinster som en billig import av livsmedel skulle medföra. Inte minst var det en fråga om att på det sättet kunna göra en insats beträffande u-hjälpen.

Om det avtalet skall följas upp — och jag föreställer mig att det har varit regeringens mening försvinner de fördelar vi skulle ha fått genom att importera billiga livsmedel. Då försvinner också de ökade möjligheter man trodde sig ha att här göra en insats för u-hjälpen o. s. v. Jag undrar verkligen om man år 1967, därest man haft att besluta under de förutsättningarna, varit lika angelägen om att fatta ett beslut som i realiteten innebär att vi lägger ned en mycket stor del av jordbruket i vårt land för att överflytta den odlingen till andra sidan Sundet? Jag tror inte att det på något sätt skulle ha kommit i fråga att då fatta ett sådant beslut. När det beslutet fattades gjorde man det liksom i blindo, därför att man hade inget mått på vad det egentligen skulle innebära. Först något år därefter kom de beräkningar som visade hur mycket jord som skulle läggas ned i de olika områdena här i landet. Jag kan nämna några siffror som blir en följd av den politik vi beslutat, om vi nu fullföljer den. I Norrbotten och Västerbotten är det fråga om en minsk ning av åkerarealen med 46 procent, i Jämtland med 55 procent och i Västerbotten med 40 procent. Jag skulle också kunna anföra exempel på att minskningen även längre söderut är mycket stor. Vad gäller rationaliseringspolitiken förmenar vi från centern att man till grund för den jordbrukspolitik vi nu lever under lägger en övertro på det stora jordbruksföretaget. Man gör vidare det felet att man för fullt ut samma politik i hela landet, trots de mycket stora skiljaktigheter som finns. Vi hävdar att det krävs en regional differentiering i rationaliseringspolitiken. I annat fall uppstår det fullständiga orimligheter i Norrlandslänen och även i skogslänen utanför Norrland. Här kommer också problemet skog och jord in; det har ju varit ett aktuellt kapitel. Vi hävdar från centerns sida att skog och jord hör oskiljaktigt samman och att det är orimligt att tänka sig att man skall kunna få ett lönsamt jordbruk i de delar av landet, där jord och skog av ålder har varit kombinerade, om man skiljer dem åt. Det skulle kunna föras ett vidare resonemang om specialisering på skilda områden. Vi hävdade före år 1967 och gör det alltjämt, att jord, växter och djur hör samman och att det inte kan vara några vinster att hämta på att skilja dessa produktionsinriktningar från varandra. Före 1967 års beslut tillämpades ju en viss norm när det gällde utbyggnad av animalieproduktionen: man skulle producera viss del fodersäd själv och ha viss areal för detta. Beslutet av år 1967 innebar däremot att man utan att vara arealbunden kunde framställa nära nog hur mycket som helst av animalieprodukter — t.ex. fläsk och höns — och även få statligt stöd. Det är intressant att konstatera att när nu miljöfrågorna har kommit in i debatten kommer arealkravet tillbaka. Det noterar vi med tacksamhet. Det visar om än från andra ut Ang. jordbrukspolitiken gångspunkter att den linje som vi var inne på, var riktig. Prispolitiken har också tagits upp i motionerna och vissa jämförelser har gjorts. Det skulle föra alltför långt att gå in på dessa jämförelser, som jag tror i huvudsak är riktiga.

Men jag vill fråga kammaren: På vilket annat område i detta land resonerar man på det sättet? På vilket annat område för man det resonemanget att frågan om huruvida den som producerar en vara eller en tjänst skall få fullt betalt skall avgöras av vad konsumenterna kan betala och då de sämst ställda? Det finns många områden med ungefär samma problem som det är intressant att göra jämförelser med. Man kan ta bostadsmarknaden och fråga: När har någon sagt att frågan om vad byggnadsarbetaren skall ha betalt får avgöras med hänsyn till vad hyresgästen kan betala? Vi vet alla att hyresgästen inte kan betala bostadskostnaden i dag, men man har gått in med sociala subventioner till dem som inte har råd. När har man sagt att frågan om huruvida den eller den tjänstemannen skall ha si eller så mycket betalt är avhängig av om de sämst lottade konsumenterna av tjänster i det här landet har råd att betala? Man kan anföra många exempel, däribland läkarna. Här har man genomfört sociala reformer som gör det möjligt även för dem som inte har råd att betala fullt pris för den tjänst som konsumeras. Från dessa utgångspunkter är det orimligt att frågan om vad jordbrukaren skall ha i betalning för sitt arbete skulle vara avhängig av vad de sämst lottade konsumenterna har råd att betala. Har inte konsumenterna råd att betala, måste man också på detta område rimligen genom sociala åtgärder se till att de sämst ställda kan betala. Vi har ett instrument som är fullt användbart, det behöver inte på något sätt förändras. Principerna för prissättningen är också intressanta. Den som har fördjupat sig något i detta ärende vet att vi till skillnad mot det gamla systemet med rörliga importavgifter och fasta priser nu har ett system med fasta importavgifter och rörliga priser. Man kan fråga sig om det är till någon fördel för vare sig dem som producerar varorna eller för dem som konsumerar dem. Det kan det rimligen inte vara. Vad som är av intresse för båda dessa parter är ju fasta priser. Om sedan importavgifterna är fasta är betydelselöst för både säljaren och köparen. Det nya systemet har lett till att det teoretiskt men inte reellt föreligger värdebeständiga priser. Det kanske de som försvarar gällande system inte har observerat. Jag vill också säga några ord om naturvården. Utskottet anför i utlåtandet att man inte behöver ha några bekymmer i det avseendet, eftersom Kungl. Maj:t uppdragit åt statens naturvårdsverk att följa den frågan. Oavsett hur ambitiöst naturvårdsverket följer utvecklingen räcker det inte med detta. Det är för sent att göra någonting, när skador konstaterats. Vad som är väsentligt på denna punkt är att förekomma skador, och det gör man inte genom att följa frågan utan genom att vidta åtgärder i tid. Tyvärr har så inte skett i detta fall. Herr talman! Jag har velat föra fram några av de kritiska synpunkter som vi från centerpartiets sida har anfört i den motion jag här åberopat. Vi anser att åtskilligt av det som skett under de år som gått ger anledning till en omprövning i långa stycken. Vi har emellertid inte begärt en direkt omprövning av jordbrukspolitiken. Vi menar att riksdagsbeslutet genom sina allmänna formuleringar ger ett ganska stort utrymme för skilda tolkningar och därmed också för olika praktiska tillämpningar. De ändrade förutsättningarna bör därför i första hand föranleda justeringar i detta avseende. Enligt vår mening bör riksdagen ge anvisningar härom. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogande reservationen.

Herr talman! Vid denna sena timme skall jag fatta mig kort. Om debatten hade ägt rum kl. 12 på dagen i stället hade vi kunnat ägna denna fråga betydligt större uppmärksamhet — den uppmärksamhet den egentligen förtjänar. Låt mig bara påminna om att det är tre år sedan riksdagen fattade beslut om den framtida jordbrukspolitiken. Nu börjar man skönja verkningarna av detta beslut både statistiskt och, ännu mer, ute i stora delar av vårt land. Allt fler börjar också ifrågasätta klokheten i 1967 års beslut om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken. Att det var delade meningar här i kammaren den gången behöver jag inte påminna om; det företogs inte mindre än 14 voteringar i frågan. Det är mot bakgrunden av näraliggande erfarenheter från den egna bygden som många i dag frågar sig — oavsett politisk förankring och oavsett vad de ägnar sig åt — hur framtiden skall komma att te sig när kulturlandskapet förändras, när åkrar läggs igen och befolkningen utglesas. Den som inte sett detta eller vill se vad som sker bör ägna denna fråga uppmärksamhet för att se hur föränderlighetens vind för närvarande drar fram över stora delar av vår land. Jordbruksnedläggelsen är en realitet. Ändå står vi nu bara i början av vad som kommer att ske, om lantbruksstyrelsens prognoser om jordbruksnedläggelser fram till år 1980 skall förverkligas. Hur många i detta land är medvetna om att av de drygt tre miljoner hektar öppen åker vi hade 1966 skall en tredjedel, alltså över en miljon hektar åker, läggas ned till år 1980? Några siffror för enstaka län ger skrämmande framtidsperspektiv. I Kopparbergs län, som ligger mig nära, skall drygt hälften eller 54 procent av åkern tas ur bruk och i Värmland 48 procent. I Västmanlands län, som vi betraktar som ett jordbrukslän, skall 23 procent av åkern försvinna. Nåväl, säger någon, vi skall ju ned till en självförsörjningsgrad av 80 procent när det gäller livsmedel. Hur långt har vi i dag egentligen kvar dit? Det lär totalt sett inte fattas så värst många procent. Men hur blir det 1980? Hur långt under 80 procent är vi då, om man inte hejdar den nedläggning, den nedskrotning, som är på väg att ske för närvarande. Jag skall med hänsyn till den sena timmen inte ta upp någon debatt om vår framtida försörjningsberedskap, hur viktig den än är för vårt försvar. Jag skall inte heller ägna mig åt Sverige och åt världssvälten — det gjorde jag i remissdebatten. Jordbrukets roll i kulturlandskapet, den yttre fysiska miljön, skall jag inte heller fördjupa mig i, hur lockande det än skulle vara. Verkligheten talar sitt eget språk också där. Igenlagda åkrar, obrukad åker med busk och sly och oslagna vallar är exempel på vad som sker. Men det finns ytterligare en aspekt på det som sker för närvarande, som tyvärr ägnas alltför litet utrymme. Jag tänker på människans roll, på hur alla dessa utrationaliserade, friställda jordbrukare upplever sin situation. Till skillnad från rikspolitikerna har politikerna ute i landet — observera detta! — i många kommuner sagt sig att det behövs ett visst stöd till dessa äldre jordbrukare, till deltidsjordbrukare som vill stanna Ang. jordbrukspolitiken kvar i sin bygd. Denna fråga, herr talman, gäller i första hand de till det mindre jordbruket knutna människorna som under sin återstående produktiva tid vill leva kvar i sin bygd och göra sin insats där, detta så mycket mera som en nedläggning av småbruket i många fall kommer att innebära betydande ekonomiska förluster för ägarna genom att deras fastigheter sjunker i värde. Den nedläggning av åker som planeras — drygt en tredjedel av all odlad åker i detta land — innebär en nedbrytning av kapital, uppbyggt genom mänskliga insatser, en nedbrytning som saknar motstycke i vår historia. För många av de människor som gjort sitt livs insats i jordbruket är detta något av en katastrof. För många av våra bygder där jordbruket är en basnäring innebär det en utarmning som vi i dag bara kan ana oss till. Kanske tycker någon här att jag målar framtiden i mörka färger. Och visst gör jag det — jag är medveten om det. Men har man blicken riktad mot vad som sker och på vad som planeras kan färgsättningen inte bli någon annan. En omprövning av 1967 års beslut i linje med vad som föreslås i motionerna I: 945 och II: 1086 skulle göra bilden något ljusare och mera mänsklig. Herr talman! Jag ber att med det sagda få ansluta mig till det yrkande som herr Svanström har framställt, nämligen om bifall till de nyss nämnda motionerna.

Herr talman! Den borgerliga reservationen vid detta utlåtande tar upp en hel rad problem i samband med vår jordbrukspolitik. Reservanterna vill ha ändringar i det beslut som riksdagen fattade 1967, då riktlinjerna för vår nuvarande jordbrukspolitik fastställdes, och alla förslagen emanerar från motionsskrivare. Dock har inte ens reservanterna följt den motion som herr Svanström talade om när det gäller ök Ändringsyrkandena i reservationen är ganska omfattande. Med hänsyn till den sena timmen och med hänsyn till att kraven är välkända för kammaren avstår jag från att kommentera dem alla. Jag skall ta några. Prissättningen på jordbrukets produkter, som är en väsentlig fråga, föregås vanligen av överläggningar mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämnden. De nu framförda förslagen kan väl lämpligen tas upp i det sammanhanget. I fråga om inkomstutvecklingen kan jag bara säga att den i varje fall inte är enhetlig, vilket framgår om man studerar jordbrukarnas inkomster. Vad beträffar rationaliseringsstödets storlek och användning vill jag bara påpeka att kreditramarna faktiskt är tillräckliga och att de inte fullt ut har tagits i anspråk. Vidare vill jag säga till en av de föregående talarna att vi faktiskt inte har någon övertro på stora jordbruk. Det har vi heller inte framhållit. Vi har bara sagt att vi inte vill snöpa några företagsformer. Enligt vad utskottet har erfarit dominerar också enfamiljsjordbruken starkt bland de företag som sedan 1967 har erhållit stöd. Det finns ej heller här anledning till ändring av de tillämpade reglerna. Ett annat yrkande, som jag också skulle vilja omnämna, är kravet på stöd till deltidsjordbrukarna. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att göra en reflexion. Svagheten i den borgerliga jordbrukspolitiken är enligt min uppfattning att ni begär statens hjälp till snart sagt det mesta inom näringen, även om det borde betraktas såsom orimligt. Den som har jordbruk på deltid eller fritid bör alls inte vara med när staten hjälper till att bygga upp våra rationella jordbruk, om inte vederbörande jordbrukare tänker bygga upp sitt jordbruk till en bärkraftig enhet. Men då är det inte fråga om del tidsjordbruk längre, Det finns inte heller här någon motivering för att riksdagen skall frångå sitt tidigare beslut på denna punkt. Med tanke på vad jag förut sade om den sena tidpunkten ber jag, herr talman, att få hänvisa till vad utskottet har anfört i sitt ganska utförliga utlåtande, där praktiskt taget varje motion är kommenterad. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Augustsson har ingen anledning att be om ursäkt för den sena timmen ty vi har rätt att i kammaren ta den tid som behövs för en debatt. Att förlägga debatten till denna tid på dygnet må vara kammarens ensak. Det hade nog funnits anledning, herr Augustsson, att ta upp dessa frågor till en verkligt saklig debatt. Här är ju ingenting annat än undanglidningar. Jag skall säga något om de kommentarer som herr Augustsson gjorde. Vad gäller prissättningen är det riktigt att den har föregåtts av förhandlingar, men dessa förhandlingar är mycket hårt styrda genom den preposition som antogs 1967. Det ifrågasättes ju för Öövrigt om jordbruket har rätt till förhandlingar; detta kommer att tas upp i ett annat sammanhang. Vad beträffar rationaliseringsstödet är det inte riktigt att detta är tillräckligt. Det är riktigt så till vida att det finns pengar kvar, men detta beror på att det har uppställts sådana krav och fordringar för att rationaliseringsstöd skall utgå — för övrigt är det här huvudsakligen fråga om lån — att det stora flertalet jordbrukare inte bryr sig om att ansöka om stöd. Om man har blivit nobbad en gång kommer man inte igen. Uppgifter om sådant sprider sig, och sedan söker inte heller andra som är i en liknande situation. Uppgiften om anslagets storlek och vad som finns kvar säger alltså ingenting om den verkliga situationen. Jag har vidare svårt för att hålla med om att deltidsjordbruk är orimligt. Vad som är deltidsjordbruk i dag och vad som blir deltidsjordbruk i morgon kan vara helt olika — det kan vara mycket stora jordbruk. Att enfamiljsjordbruken dominerar är inte heller särskilt märkvärdigt. Vi har inte fört denna politik i mer än tre år, och dessutom måste det ju vara rätt stora jordbruk — även om allting visserligen är relativt — innan det finns någon anställd i dag. Det är därför inte särskilt underligt att enfamiljsjordbruken ännu dominerar.

Därmed synes stora möjligheter föreligga att i dag hinna med samtliga ärenden på föredragningslistan. Det innebär att arbetsplenum icke kommer att hållas fredagen den 17 april. I stället blir det bordläggningsplenum som börjar kl. 14.00. De ärenden som finns upptagna på den utdelade listan och som skulle behandlas på fredag kommer i stället att behandlas onsdagen den 22 april.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av bestämmelserna angående utlåning av vapen och ammunition. För att en person skall få tillstånd att inneha skjutvapen ställs följande krav i vapenförordningen av 1949 samt av Kungl. Maj:t fastställda tillämpningsföreskrifter från 1961: Vapen får endast innehas av person, som skäligen ej kan antas komma att missbruka vapnet. Den sökande skall ha ett styrkt behov av att inneha vapen. Vidare skall den sökande vara känd för pålitlighet och laglydnad samt vara omdömesgill och eljest lämplig att anförtros skjutvapen. Prövningen skall utföras av polismyndigheten i den ort, där den sökande har sin hemvist. För automatvapen och pistol gäller härutöver den skärpta bestämmelsen att tillstånd ej får ges såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vidare krävs att den sökande skall ha fyllt 21 år. Prövningen sker också efter strängare principer än i fråga om mindre farliga vapen. Sålunda fordras att sökande är aktiv medlem i skytte förening, förening för frivillig befälsutbildning eller annan motsvarande organisation samt att han uppfyllt fordringarna för erhållande av automatskyttemärke i guld. Dessa regler gäller vid licensgivning till enskild person, men de ligger även till grund för den bedömning som görs vid utlåning av skjutvapen från vissa frivilliga försvarsorganisationer. Sådan frivillig försvarsorganisation får för övning eller tävling låna ut skjutvapen till medlem enligt vissa mycket restriktiva regler. Restriktiviteten måste noga vägas mot de berättigade krav, som frivilligorganisationerna måste ställa för att kunna bedriva sin utbildning. En översyn av vapenförordningen pågår för närvarande i justitiedepartementet men det är ännu för tidigt att uttala sig om resulatet av denna. I avvaktan på utredningens förslag har emellertid överbefälhavaren år 1968 utfärdat provisoriska bestämmelser, vilka innebär en skärpning av gällande tillämpningsföreskrifter. På herr Hjorts fråga vill jag således, med hänvisning till vad jag sagt, svara att en översyn av vapenförordningen redan pågår inom justitiedepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Skottdramat i Uppsala nyligen då en desperado mejade ner ett gäng ungdomar med en k-pist aktualiserade frågan om inte bestämmelserna för vapeninnehav behöver skärpas. För att få inneha jaktvapen är tillståndsgivningen restriktiv och störst i fråga om salongsgevär. Man blir därför förvånad när man får höra att medlemmar i frivilliga försvarsoch skytteorganisationer får förvara så farliga vapen som automatvapen utgör hemma i sin bostad — samt därtill en stor mängd ammunition. Även om bestämmelserna föreskriver en betryggande förvaring är det naturligtvis svårt att upprätthålla kontrollen över att så sker. Vetskapen om sådan hemmaförvaring kan locka till inbrott och även till missbruk. Ambitionen att stimulera det enskilda skytteintresset kan anses lovvärd, men fördenskull är det väl inte nödvändigt att i varje fall förvara ammunitionen i hemmet. Övningsskjutningen måste ju ändå ske på särskilda platser. Om man ej på ett säkert sätt kan förvara vapnen och ammunitionen kollektivt, borde man sträva efter att förvara ammunitionen på annat ställe än vapnet. Nu får vapen endast innehas av person som skäligen ej kan antas komma att missbruka vapnet. Det hörde vi nyss av försvarsministern. Den sökande skall vidare ha ett styrkt behov av att inneha vapen. Enligt vapenförordningen får utlåning av skjutvapen ske till medlemmar av olika skytteoch försvarsorganisationer. Detta gäller även sådana organisationer som frivilliga automobilkåren, frivilliga motorcykelkåren, Röda korset, Blå stjärnan och Sveriges lottakårer, vilket jag finner mera märkligt. Den som är berättigad att inneha vapen får utan hinder låna ut vapnet för kortare tid, högst två veckor, för samma ändamål som tillståndet avser. De allvarliga följder som en utlåning av vapen och förvaring i hemmet av vapen och ammunition utgör kan enligt min mening föranleda restriktivare bestämmelser, i första hand för automatvapen. Jag är glad över att det pågår en översyn av denna fråga inom justitiedepartementet, och jag förutsätter att den leder fram till en ytterligare skärpning av gällande tillämpningsföreskrifter. Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge. Med detta ber jag än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Wikström har frågit mig om jag anser att arbetsgivarintyg om avtalad anställning bör berättiga elever i de gymnasiala skolornas avgångsklasser till befrielse från undervisningen under vårterminens slutskede. Enligt skolstadgan har klassföreståndare eller rektor möjlighet att meddela elev ledighet från skolarbetet under vissa förutsättningar. I den mån det kan finnas behov av närmare anvisningar rörande tillämpningen av dessa bestämmelser, ankommer det på skolöverstyrelsen att meddela sådana.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Denna fråga aktualiserades ju när vi övergick från studentexamen till en examensfri skolavslutning. Jag ställde min fråga delvis mot bakgrunden av den situation som i fjol uppstod i en rad kommuner, där eleverna i de gymnasiala skolformernas avgångsklasser begärde att få sluta skolan samtidigt som de elever vilka skulle påbörja sin värnpliktstjänstgöring. Det främsta motiv som angavs, åtminstone inofficiellt, var att man ville ha tillfälle att fira sina examensfester på samma sätt som tidigare. Många kommuner och skolstyrelser hamnade i en ganska underlig situation där man utsattes för kraftiga påtryckningar från elevopinionens sida. Skolstyrelserna hävdade väl i allmänhet att undervisningen skulle fortgå till terminens slut, men på många håll föll man ändå undan för elevopinionens tryck. I år är elevaktioner ånyo på gång, och jag tycker att det är angeläget med ett klarläggande. För min del har jag ansett det självklart att alla elever bör gå terminen ut, med undantag av dem som skall börja sin värnpliktstjänstgöring, och det är ju i allmänhet en mindre del. Självfallet skall de elever få ledighet som kan prestera tillfredsställande motiveringar för sin ledighetsansökan. Dit hör en praktikanttjänstgöring som kan bedömas nödvändig för elevernas vidareutbildning eller naturligtvis, som alltid, speciella familjeskäl, eller om man, som ofta är fallet i juni, skall delta i någon kongress e. d. Men skall man verkligen ställa sig positiv till aktioner som kan komma att omfatta praktiskt taget alla elever i en klass? I och för sig är det inte svårt att få intyg från en arbetsgivare om att det skulle vara önskvärt att vederbörande elev kunde börja sin anställning för ett sommararbete redan den 1 juni eller de sista dagarna i maj. Det är, som utbildningsministern påminde om, klassföreståndaren eller, om det gäller mer än tre dagar, rektorn som har möjlighet att bevilja denna ledighet. Men rektorerna råkar här in i en mycket svår position gentemot sina elever, om de utan att få vägledande anvisningar skall ta ställning till dessa frågor. Jag tycker alltså att det vore önskvärt att man fick ett klarläggande antingen från utbildningsministern eller från skolöverstyrelsen. Helst borde en sådan anvisning ges i tid så att vi slipper denna typ av aktioner, som jag upplever såsom ganska meningslösa. Jag förmodar att utbildningsministern och jag är överens om att en poäng med det nya examensfria syste met väl ändå var att eleverna även i avgångsklasserna skulle gå kvar terminen ut.
Herr talman! Frågan om läsårets längd och skolarbetsveckans omfattning har som bekant nyligen varit föremål för riksdagsbeslut. Det är alldeles givet att det beslutet inte skall kunna ifrågasättas på så sätt att det blir en regel i en skolenhet att man får göra undantag. Den prövning som kan ske skall gälla individuella fall, där då särskilda skäl talar för att man på grundval av — i detta fall — ett arbetsgivarintyg skall kunna få sluta tidigare. Skälen för riksdagens ställningstagande på denna punkt var självfallet både organisatoriska och pedagogiska. En förändring av dessa bestämmelser om lärotiden m.m. kan — det är väl rimligt att utgå från det — få vissa konsekvenser för Sskolarbetets resultat. Även detta gör att ett sådant här kollektivt ställningstagande inte är lämpligt och inte heller har varit avsikten. Eftersom man med rätt eller orätt använder arbetsgivarens synpunkter såsom motiv för att lägga fram detta intyg, vill jag också betona att det även bör vara ett arbetsgivarintresse att eleverna fullföljer sina studier och har en så god utbildning som möjligt när de skall tillträda sina anställningar.

Herr talman! Herr Augustsson har frågat mig om vissa aviserade indragningar av domkretsar är i överensstämmelse med riksdagens uttalade mening och i så fall på vilka grunder eller principer indragningarna baserats. Riksdagen antog i maj 1969 riktlinjer för en översyn av den judiciella indelningen. Riksdagen godtog därvid principen att en domkrets regelmässigt bör vara så stor att den bereder sysselsättning åt minst tre lagfarna domare men uttalade att principen bör tillämpas med stor försiktighet. Enligt riksdagens mening bör en domstol med två domare behållas om den är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna. I detta sammanhang betonade riksdagen särskilt att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas. Riksdagen ansåg också att domstol med endast en domare övergångsvis kan komma i fråga. Efter tillkomsten av det nyssnämnda riksdagsbeslutet har Kungl. Maj:t i särskilda beslut förordnat om den judiciella indelningen i tre hela län och delar av fyra andra län. Besluten skall med ett undantag gälla fr.o.m. den 1 januari 1971. Genom dessa beslut minskas antalet underrätter — som den 1 januari 1970 var 135 — med 17. Av dessa är 12 s.k. enmansdomstolar. De återstående 5 har i dag två domare men är alla belägna i orter där det finns ytterligare en domstol. Ingen centralort som i dag har kansli för domstol med minst två domare kommer alltså att sakna domstol till följd av dessa beslut. Bortsett från ett specialfall innebär de hittills fattade besluten att sju orter med enmansdomstolar mister sin domstol. I samtliga fall är det fråga om domstolar med så litet arbetsunderlag att de redan nu inte ger full sysselsättning för mer än en ordinarie domare. I flertalet av dessa fall kommer dessutom arbetsunderlaget att minska ytterligare som en följd av kommunindelningsändringar. Korta avstånd och goda kommunikationer bidrar i dessa fall också till att någon nämnvärd försämring av servicen ej uppstår för den rättssökande allmänheten genom nedläggningen av domstolskansliet på orten. De beslut för vilka jag nu har redogjort stämmer enligt min mening helt överens med riksdagens uttalanden, och dessa kommer givetvis att beaktas även i det fortsatta arbetet. Vad speciellt beträffar enmansdomstolarna är jag beredd att medverka till att sådan centralort, som är särskilt ogynnsamt belägen och har besvärliga kommunikationsförhållanden, kan på de villkor riksdagen angett få fortsätta att vara kansliort för domkrets, även om domstolens arbetsunderlag är otillräckligt för flera än en ordinarie domare. Slutligen vill jag framhålla att varje beslut har föregåtts av utredning om de lokala förhållandena och att kommuner och andra intressenter haft tillfälle att yttra sig över utredningen. Som ett led i beredningen av ärendena brukar dessutom tjänstemän i justitiedepartementet överlägga direkt med företrädare för berörda lokala intressen och berörd personal, vanligen i samband med besök på de orter som är i fråga.